Fru talman! Isak From har frågat mig dels hur jag avser att arbeta för att öka antalet attraktiva offentliga mötesplatser för unga oavsett bostadsort, dels hur fördelningen av offentliga medel till unga kan göras mer jämställd. Jag anser att det är mycket angeläget att det finns attraktiva mötesplatser för alla unga i landets olika delar. Regeringen ger stöd för utveckling av mötesplatser för ungdomar genom det verksamhetsutvecklingsbidrag som Boverket fördelar. Bidraget syftar till att anpassa allmänna samlingslokaler till ungdomsverksamhet inom kultur och fritidsområdet samt till att stimulera sådan verksamhet och utveckla ungdomars mötesformer. Även Ungdomsstyrelsen har enligt sin instruktion till uppgift att verka för förnyelse och utveckling av ungdomars fritids och föreningsverksamheter. Samma myndighet, Ungdomsstyrelsen, är en av de myndigheter som under 2013 och 2014 ingår i regeringens särskilda projekt för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Ett av de delmål myndigheten själv har satt upp är att "kvinnor, män, tjejer och killar ska ta del av de bidrag som fördelas i lika hög utsträckning". Regeringen har uppdragit åt Boverket att fördela stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Flickors och pojkars intressen och behov ska särskilt uppmärksammas. Boverket har också i uppdrag att ta fram en vägledning om planering och utformning av barns och ungas utemiljö, bland annat skolgårdar. Därutöver har regeringen gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att under 2014 genomföra en tematisk analys av unga kvinnors och unga mäns fritid. I genomförandet ska särskilt beaktas arbete och metoder för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering inom andra områden. I uppdraget ingår också att beskriva nationella och lokala initiativ som vidtagits för att utveckla analyser, uppföljningar och utvärderingar när det gäller ungas fritid och organisering. Fru talman! Jag delar Isak Froms engagemang för bra mötesplatser och jämställda villkor för det unga föreningslivet, och jag konstaterar att mycket som vi båda två kan glädjas åt nu sker.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag återkommer till det. Jag har ställt den här interpellationen med utgångspunkt från ungas likvärdighet, jämställdhet och möjligheter. Jag är säker på att vi framgent kommer att diskutera planering och utformning av barns utemiljöer och skolgårdar, men jag tror att det blir en annan interpellationsdebatt. Det finns säkert anledning att ha den också. Vi ser på flera sätt hur resultaten sjunker i skolan. Ungdomsarbetslösheten är skyhög. Andelen mambor, alltså unga vuxna som bor hemma, ökar i hela landet. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar, även om det i ungdomsgrupperna inte är så stora skillnader. Just för ungdomsgrupperna är det kanske de fackliga organisationernas arbete som är viktigast för att lönerna hålls lika och jämställda. Jag har ställt den här interpellationen utifrån att det är under uppväxtåren som förutsättningar skapas för ett gott och jämställt samhälle. Ungdomsstyrelsen redovisar i sin rapport Fokus 13 att fritiden är det som värderas högst av unga i åldern 16-24 år. Tjejer och killar är ungefär lika nöjda med sin fritid, men det är vanligare att tjejer i åldern 16-24 år har avstått från att delta i en fritidsaktivitet av rädsla för att bli dåligt bemötta eller för att samlingslokalen anses oattraktiv eller illa placerad. Ungdomsstyrelsen kan se att antalet tjejer och killar ökar bland det totala antalet medlemmar i de ungdomsorganisationer som Ungdomsstyrelsen fördelar statsbidrag till. Men av rapporten kan man också utläsa att fördelningen blir alltmer skev. År 2010 var 47 procent av organisationernas medlemmar tjejer och 53 procent killar. Två år senare var 41 procent tjejer och 59 procent killar av dem som fick ta del av statsbidraget. I fråga om fördelningen av statliga offentliga medel till ungas organisering, idrott och kultur i åldersgruppen 13-25 år kan man utläsa att killar får den största andelen. Fru talman! När det gäller ungas kulturaktiviteter och fritid har vissa initiativ tagits för att öka jämställdheten bland unga. Det finns både lokala exempel och nationella initiativ för att öka jämställdheten inom idrotten och kulturlivet. Undersökningen visar dock att arbetet inom båda dessa områden har en lång bit kvar innan en jämställd fritid för tjejer och killar uppnås. Drogfria offentliga miljöer är ett viktigt komplement för att skapa jämställdhet och bra förutsättningar för unga. Men det offentliga rummet behöver inkludera och välkomna alla oavsett ålder, om de är tjejer eller killar och deras förhållande till alkohol. Ungdomsstyrelsens rapport stämmer väl överens med vad ungdomsorganisationerna framför om bristen på attraktiva mötesplatser. Att uppleva otrygghet och i vissa fall rädsla för att vistas i det offentliga rummet är betydligt vanligare hos tjejer än hos killar. En större andel tjejer än killar upplever även att otryggheten påverkar deras livskvalitet i de delar som ungdomar upplever som allra viktigast. Jag tror, fru talman, att statsrådet har mer att prestera i de här frågorna än hon har visat i sitt svar.
Fru talman! Den rapport, Fokus 13 , som Isak From citerar ur är ett uttryck för hur vi i regeringen försöker jobba med de här frågorna. Vi satsar på att ta fram kunskap och att sammanställa och sprida den. Vi har den som underlag för fortsatt arbete för att bekämpa och bemästra de könsmaktsstrukturer som jag aldrig skulle drömma om att påstå kommer från Socialdemokraterna - inte från några andra vänsterpartier heller för den delen. Det är någonting som vi gemensamt arbetar med för att göra bättre. Jag tar gärna emot konkreta förslag från Isak From på vad vi mer ska göra. Vi tar fram och investerar våra skattemedel i ambitiösa rapporter som visar det som vi nu kan diskutera: det häpnadsväckande och tråkiga faktum att obalansen mellan tjejers och killars organisering har ökat. Vi måste försöka ta reda på vad detta beror på. Kanske beror det på det man också kan läsa i undersökningen: att unga män är mycket aktiva i idrottsföreningar men också i dator och roll och konfliktspelsföreningar, som ökar mycket. Vad gör vi då åt det? Ja, att den myndighet som fördelar bidragen nu jobbar med jämställdhetsintegrering, som den här regeringen har satsat miljardbelopp på, är ett klokt och bra steg. Att de själva formulerar som en målsättning för sitt arbete att män och kvinnor, killar och tjejer ska få lika stor del av våra gemensamma resurser när det gäller fritidsorganisering är ett utomordentligt bra steg. Sedan har jag redovisat ett antal uppdrag som ligger på Boverket. Jag nämnde också uteplatser. Det kan vi ta bort; det var två andra uppdrag som ligger i linje med det vi diskuterar här. Jag känner mig stolt över det vi gör och tar gärna emot ytterligare förslag från Isak From.
Fru talman! Ungdomsorganisationerna lyfter på olika sätt fram att skillnaderna i landet ökar. Skillnaderna i landet har ökat mer de senaste åren, och skillnaderna i landet när det gäller förutsättningarna för ungdomars fritidsaktiviteter är större nu under den borgerliga regeringen än de var tidigare. Det kanske är trender och så vidare som gör att det blir en skev fördelning ett år, men nu visar det sig att man har gått från en sned fördelning till en snedare fördelning. Jag undrar då vad man ser för faktiska förslag från den borgerliga regeringen. Syns det någonting i budgetpropositionen? Nu har man anslagit 10 miljoner för att presentera en ungdomspolitisk proposition i vår, vilket är bra. Kommer man i propositionen som presenteras i mars, enligt vad jag såg i listan, att använda verktyg för att rätta till den snedfördelning som vi kan se i dag? Både ungdomsorganisationer och Ungdomsstyrelsen pekar på att denna snedfördelning förvärras. Jag tror att Maria Arnholm och Folkpartiet har goda intentioner i dessa frågor. Men har man mandat att föreslå något som verkligen gör skillnad? Eller kommer Moderaterna att sätta stopp för det? Det blir nämligen en budgetpolitisk fråga, och då blir det egentligen Anders Borg som sitter där med facit. Det handlar ju om pengar också. Förutsättningarna ser inte likadana ut i kommunerna. Det är ganska stora skillnader mellan en förortskommun till en storstad, en välbärgad förort eller en glesbygdskommun. Det finns olika möjligheter i de olika områdena, men man kanske inte som ung upplever att man ges de förutsättningar man borde ges i hela landet. Detta är bara något som man borde kunna lyfta fram. Vi vet redan att det är trångt om platser för idrottande ungdomar i storstadsområdena. Många vittnar om sena träningstider, om att det i många storstäder är dyrt att vara med i en idrottsförening eftersom idrottsanläggningarna är för få eller felutformade. Kommunerna väljer i större utsträckning att bygga stora arenor i stället för anläggningar som passar ungdomars idrottande bättre. Om detta är en trend borde politiker kunna göra något åt det, om man vill göra något åt det. Det ger nämligen följdverkningar framöver. De förutsättningar som ungdomar och unga vuxna växer upp med i dag får följdverkningar in i vuxenlivet. Har Maria Arnholm verktyget till en förändring? Kommer det rejäla förändringar i den ungdomspolitiska propositionen som kan göra skillnad för dagens ungdomsgeneration?
Fru talman! Att vara statsråd, riksdagsledamot och att hålla på med politik handlar om att ha verktyg för att bemästra eller göra det bästa av ganska många förutsättningar och förhållanden som man inte styr över. En av dem är internationella lågkonjunkturer. En annan är urbaniseringens krafter, och en tredje är könsmaktsordningen. Jag kan inte ta på vare sig mina eller regeringens axlar att helt utradera dessa problem. Men jag känner mig stolt över hur vi jobbar med alla dessa frågor. Vi har under snart åtta år, under en av de längsta och djupaste lågkonjunkturerna i Europas historia, lyckats värna de svenska statsfinanserna och den svenska välfärden på ett fantastiskt sätt. Vi har lyckats sänka skatter samtidigt som välfärden har vuxit. Människor har fått mer i plånböckerna samtidigt som vi kan se förbättringar på välfärdens alla områden. Det får man vara nöjd med samtidigt som det alltid finns saker som vi vill arbeta med och som ska bli ännu bättre. På samma sätt är könsmaktsordningen äldre än vad både jag och Isak From är. Vi får aldrig ge upp arbetet för att män och kvinnor, killar och tjejer ska ha samma möjligheter att forma sitt liv och att forma samhället. Det gäller ned på nivån för goda fritidsaktiviteter. Jag menar då att en fajt från mitt departement som har gett 10 miljoner till en ungdomspolitisk proposition redan är en vinst. Det leder till att vi kan göra ännu mer, vid sidan av det som jag redan har berättat om. Ett annat steg är att jobba med jämställdhetsintegrering och att satsa resurser och tid för att våra myndigheter som ansvarar för frågorna ska bli ännu bättre på att nå målet att tjejer och killar ska få lika stor del av de resurser vi avsätter gemensamt. Jag kan avslöja att vi i den ungdomspolitiska propositionen, som ännu inte har skickats över till riksdagen, också kommer att ta upp just frågan om att stödja kommunerna i deras ungdomspolitik. Det är ett viktigt steg för att öka möjligheterna till likvärdighet och goda möjligheter till fritid runt om i hela landet.
Fru talman! Tack, statsrådet! Det känns som om vi kommer att få anledning att debattera den här frågan fler gånger, inte minst när propositionen avlämnas till riksdagen. Det är ganska tydligt att en företrädare för den moderatledda regeringen som vanligt är väldigt nöjd. Det finns mycket att glädja sig åt vilket statsrådet också lyfter fram i sitt svar. Det är tydligt att man är nöjd med utvecklingen, nöjd med vad man åstadkommit, nöjd med att man prioriterar skattesänkningar före andra viktiga samhällsinvesteringar. Jag känner mig nöjd med att vi föreslår en annan politik. Vi föreslår satsningar för att stärka skolan och för att ge förutsättningar för unga att komma ut i arbetslivet. Vi gör satsningar på kommunerna för att kommunerna ska orka med satsningar på kultur och idrott. Vi föreslår i årets budget förstärkningar på idrotten och friluftslivet med 300 miljoner kronor för att underlätta och skapa större tillgänglighet till idrottsanläggningar och friluftsverksamhet för ekonomiskt utsatta barn genom att kunna hålla nere avgifterna och därigenom öka möjligheterna. Det är ett val, fru talman, som vi gör politiskt. Vi gör valet att satsa på ungdomsgenerationen inför framtiden. Fru talman! Det finns all anledning att återkomma till regeringens förslag, till det som regeringen föreslår. Det finns stora skillnader i politiken.
Fru talman! Jag har tillbringat många år i politiken, de flesta av dem i opposition. Man kan vara nöjd med den politik man presenterar, och det är trots allt rätt kraftfullt att ha möjlighet att inför en framtidsdiskussion kunna jämföra med hur andra länder i vår omvärld har lyckats under en mycket besvärlig period. När resurserna till vård, skola och omsorg fortsätter att öka under en sådan besvärlig tid, samtidigt som människor får mer i plånboken, tycker jag att man får bygga en trovärdig framtid i samma stil även på den historia som ligger bakom en.

Vi har redan en plattform med kunskap som vi kan bygga vidare på. Jag ser fram emot fortsatta debatter, inte minst när propositionen har kommit.